Herr talman! Herr Gösta Jacobsson har lämnat en klargörande framställning av de föreliggande förslagen och de reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet. I två av dessa reservationer — nr 2 och nr 3 — har samtliga de borgerliga partiernas representanter enat sig om yrkanden som avviker från utskottets. Däremot har mittenpartiernas representanter inte kunnat ansluta sig till reservation nr 1, i vilken föreslås en höjning av avdragsrätten, som i propositionen är föreslagen till 5 procent, till 6 procent. Det föreslås också att avdrag skall få åtnjutas efter den högre procentsatsen för emissioner efter år 1960. Vi från mittenpartierna anser att vi kan godtaga propositionens förslag på dessa punkter. I övrigt vill jag ansluta mig till den motivering som herr Gösta Jacobsson har lämnat. Vi föreslår i reservation nr 2 en förlängning av avdragstiden från föreslagna 10 år av 15 till 20 år av 25. Motiveringen är, som herr Gösta Jacobsson framhöll, att vi vill nå likställighet mellan finansiering genom obligationsemission och finansiering genom aktieemission. Löptiden för = industriobligationer uppgår i allmänhet till 20 år, fastän man i regel har konverteringsrätt efter 10 år. Det är den 10-årsperioden som kommer igen i propositionen. Att löptiden för obligationslån brukar sättas till 20 år sammanhänger med att detta anses vara den normala omloppstiden för kapital som investeras i maskiner och byggnader. Vi är också med om det utredningsyrkande som framförs i reservation nr 3. Vi tycker att man i propositionen sett saken alltför mycket från rent skattetekniska synpunkter och att det borde göras en noggrannare samhällsekonomisk genomlysning av problemen. Vi anser att de frågor som Annell-lagstiftningen reglerar bör tas upp av företagsskatteutredningen vid den översyn som den håller på med.

I övrigt har mittenpartierna samma åsikt som herr Jacobsson, nämligen att avdragsrätten skulle kunna utformas så att den blir generell, och vi biträder utredningsyrkandet i det syftet. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna nr 2 och 3 av herr Yngve Nilsson m.fl.

Herr talman! Vid tidigare behandling av den s.k. Annell-lagen har jag haft anledning att anföra vissa kritiska synpunkter. De betänkligheter som jag tidigare hyst minskas inte genom att man nu går ifrån ett provisorium till att permanenta lagstiftningen. Min första invändning grundar sig på den omständigheten att hela frågan om företagsbeskattningen ju ändå är föremål för utredning. Det finns enligt min mening ingen anledning att nu bryta ut frågan om aktievinstbeskattningen ur det stora sammanhanget, allra helst som både provisoriet och den föreslagna permanenta lagstiftningen endast innebär en partiell befrielse från dubbel beskattningseffekten. Detta förhållande skapar enligt mitt sätt att se en inte önskvärd olikformighet i företagsbeskattningen, en olägenhet som är så pass uppenbar att jag anser mig inte behöva exemplifiera den.

Det är en uppmaning som har bara retoriskt värde, ty jag vänder mig inte mot själva dubbelbeskattningen som sådan utan mot den olikformighet som Annell-lagen skapar. Jag ifrågasätter, som jag gjort tidigare, om sänkningen av företagsskatterna verkligen är den angelägnaste skattesänkningsreformen. Man måste konstatera att skattetrycket har ökat mycket kraftigt under de senaste tolv eller femton åren, inte minst som följd av de vidgade samhälleliga engagemangen. Men fördelningen av skattebördorna har blivit mycket olika.

Låt mig ge några exempel. År 1950 var skattetrycket på de fysiska personerna 6,1 procent av bruttonationalprodukten och på företagen 1,4 procent. År 1960 var siffrorna 12,8 respektive 2,3 procent och år 1965 18,9 respektive 2,5 procent. Dessa siffror bestyrker klart vad jag nu har sagt. I propositionen framhåller man — och det underströk även herr Jacobsson att företagens möjligheter till självfinansiering har försämrats inte minst genom minskade vinstmarginaler, skärpta varulagervärderingsregler och begränsade möjligheter att göra avsättningar till pensionsstiftelser. Jag har i och för sig ingen anledning att opponera mot den beskrivningen, men vi kan på lika sakliga och reella grunder ställa den frågan: Är det önskvärt eller ens enbart av godo att självfinansieringsgraden i näringslivet ökas?

Jag är, herr talman, oförskämd nog att tro att det första alternativet är riktigast, inte minst därför att lånefinansierade investeringar i det fallet prövas inte bara av företagsledningarna utan också av kreditgivarna. Om det är sant som man nu påstår i den aktuella debatten kring investeringsbanken, att just bankkrediterna prövas med all den omsorg och förtänksamhet som det går att mobilisera, ja, då måste lånepengar såvitt jag förstår komma till bättre användning än obeskattade vinstmedel, när det är fråga om investeringar. Ja, herr talman, detta är några syn punkter som gjort att jag inte — som vanligt när det gäller kungl. propositioner — kan reservationslöst ansluta mig till det föreliggande förslaget. Därför yrkar jag inte heller bifall till bevillningsutskottets föreliggande betänkande. Men jag kommer att rösta för utskottets förslag — avstår man ger man nämligen i nödan ett stöd åt dem som vill gå längre än Kungl. Maj:t på detta område.

Herr talman! Det var en tröst för mig att höra herr Einar Erikssons sista ord. Vi vann ju hans röst, och det är värt rätt mycket. I övrigt tycker jag att den debatt som förekommit har varit belysande. Jag tackar särskilt herr Jacobsson i Malmö för det sätt på vilket han lade upp redogörelsen för propositionens innehåll; det medför att utskottets företrädare inte behöver göra det och därmed upprepa vad han har sagt. Tillåt mig säga att propositionen innebär ytterligare en favör för näringslivet i den mån det är fråga om aktiebolag och ekonomiska föreningar, inte bara därigenom att lagen permanentas och den procentsats som är avdragsgill höjs från fyra till fem procent. Det finns också en nyhet i fråga om nyanskaffningsfonden som innebär ytterligare ett steg för att möjliggöra för företagen att om de tjänar pengar vid försäljningar använda dessa pengar till avskrivning under en tidrymd av fyra år. Visserligen är det Kungl. Maj:t som skall bestämma i sådana fall, men syftemålet är ju att låta företagen behålla dessa pengar genom att skatt inte skall utgå på dessa i det sammanhang där de framkommer, nämligen vid försäljning. Detta tycker vi inom utskottet är riktigt, och vi har även i stort sett godkänt propositionen. Vi har emellertid gjort några småändringar. Jag hörde att herr Tistad särskilt uppskattade att hans motion hade tillstyrkts. Jag vill bara påpeka att det tydligen var en bra motion, herr Tistad. Sådana blir alltid tillstyrkta i bevillningsutskottet. Vi avstyrker bara motioner som inte har någon verklig logisk skärpa. Tillåt mig vidare med anledning av talet om att vi borde få till stånd en samhällsekonomisk belysning av skattefrågorna framhålla, att detta också verkligen är vad som sker. Det enda man kan beklaga är att utredningsmaskineriet inte hinner fram i tid, vilket innehär att vi undan för undan måste vidtaga delreformer som helt naturligt medför en bristande samordning i vissa fall. Vi kan emellertid inte gå med på att riksdagen skall rikta skrivelser till Kungl. Maj:t med uppmaningar att sätta i gång med arbetet inom företagsbeskattningskommittén, ty detta arbete pågår ju redan. Riksdagen skall inte förfara på detta sätt — det ger inget resultat. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets hemställan under samtliga punkter.

Herr talman! Den fråga som behandlas i detta betänkande är inte ny, men den är inte desto mindre mycket viktig. Ett aktiebolag får betala cirka 50 procent i skatt på sin vinst. Det belopp som sedan utdelas på aktierna beskattas på nytt hos aktieägarna och blir då också utsatt för den progressiva beskattningen, varigenom staten tar sin beskärda del. Detta leder till svårigheter för det riskvilliga kapitalet att engagera sig till förmån för näringslivet. Det är ändå detta kapital som vi i dag så väl behöver utnyttja för att åstadkomma en ökad produktion, inte minst inom exportnäringarna. Härtill kommer att många aktiebolag utgörs av familjeföretag som just på grund av dubbelbeskattningens verkningar har svårigheter med kapitalförsörjningen. En successsiv avveckling av dubbelbeskattningen skulle innebära att också dessa företag skulle få tillgång till emissionsmarknaden och därmed möjlighet till en effektivare kapitalförsörjning. Vi har visserligen fått Annell-lagen, som så ingående diskuterades under det föregående ärendet och som innebär en väsentlig förbättring, men den täcker ändå inte de önskemål som vi har i denna fråga. Nu har motionärerna inte föreslagit någonting annat än att motionen skulle överlämnas till företagsskatteutredningen för beaktande, under det att utskottsmajoriteten antar att denna utredning ändå kommer att syssla med dessa ting. Det är således inte mycket som skiljer, men jag anser att reservanternas väg är den säkraste. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Från folkpartiets sida har tidigare vid behandlingen av liknande motioner framhållits att vi inte ansett det nödvändigt att bifalla dem, och vi har samma mening i år. Den blanka reservation som «folkpartiets och centerns representanter lämnat i utskottet innebär bara att vi inte ansett oss kunna skriva under utskottets motivering i riktigt alla avseenden, men vi kommer givetvis att biträda utskottets avslagsyrkande,

Herr talman! Det är ett rätt intressant förhållande att vi fått dessa ärenden placerade på det sätt som skett på föredragningslistan. Här har vi först beslu tat en åtgärd som innebär en partiell skattelättnad för företagen. Sedan kommer nu ett yrkande som går ut på att riksdagen skall skriva till Kungl. Maj:t och hemställa om att man slopar denna dubbelbeskattning per omgående. Herr Yngve Nilsson sade att det inte är så mycket som skiljer oss åt, och det är sant. Men jag har ju stått så många gånger i denna talarstol och tidigare kanske i andra kammarens talarstol och sagt att riksdagens utskott skall ge till känna en bestämd mening när de skriver till Kungl. Maj:t. De skall utgå ifrån att om man beslutar sända en skrivelse till Kungl. Maj:t så är det ett angeläget ärende. Vi kan inte med bästa vilja i världen anse att den dubblering av skrivelser, som det skulle innebära om riksdagen nu i en särskild skrivelse skulle uppmana Kungl. Maj:t att sätta i gång en speciell utredning om denna sak, kan vara ett angeläget ärende. Det skall vi helt enkelt inte göra. Det är nämligen självklart att företagsbeskattningsutredningen skall se även på denna sak. Vad skulle den annars syssla med? Det heter ju företagsbeskattningsutredningen!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

Om inte tryckeritekniska hinder möter i sista stund kommer lagrådsremissen att kunna utdelas till ledamöterna torsdagen den 6 april.

Herr talman! I den utredning om tandvårdsförsäkring som lades fram 1965 pekas det på att de flesta människor i vårt land har behov av tandvård så gott som varje år. Svårigheterna att tillgodose detta behov känner vi. Där spelar ju många faktorer in. Bristen på tandläkare och personal är ett av hindren, men även andra omständigheter inverkar härvidlag. Vi har genom folktandvården åtminstone i princip fri skoltandvård, men även på detta område brister det, som vi vet. Man har inte resurser att gå igenom skolklasserna så regelbundet som det i många fall vore önskvärt, men i stort sett kan man väl säga att vi har en någorlunda kontinuerlig tandvård upp till 15—16-årsåldern. Därefter blir det sämre. Ungdomarna går fortfarande i skolan. De har kanske lång studietid framför sig, och de har i de flesta fall inga egna inkomster. Det har konstaterats att i dessa åldrar tandvården ofta blir allvarligt försummad. Detta förhållande illustreras bl.a. av att de värnpliktiga behöver väsentligt längre behandlingstid än det övriga vuxenklientelet. Man har med andra ord beträffande åldersklientelet 16—19 år kunnat konstatera en eftersläpning i tandvården, som dels är tidskrävande och svår att återhämta och dels även har vållat skador som är svåra att reparera. Problemet är hur man skall kunna varaktigt förbättra situationen på detta område. Detta har också vi reservanter frågat oss. Vi har stannat för att föreslå att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om förslag innebärande att ungdom i åldern 16—19 år skall äga rätt till samma tandvårdsförmåner som gäller inom mödratandvården. Detta innebär att ungdomar i dessa åldrar skall erhålla fri tandvård i den utsträckning som vederbörande tandläkare bedömer erforderlig inom ramen för de bestämmelser, som i förevarande fall gäller. Utskottets majoritet avvisar förslaget med den motiveringen, att en reform på detta område bör anstå intill dess den tillsatta utredningen lämnats tillfälle att framlägga sitt förslag.

I reservationen b tar vi upp frågan om förebyggande åtgärder genom en effektiv profylaktisk verksamhet. Detta är ju av särskild vikt inte minst när det gäller barnen. Det är väl riktigt, som utskottet säger, att denna verksamhet i första hand är sjukvårdshuvudmännens uppgift.

Jag yrkar, herr talman, bifall till reservationerna a och b på denna punkt.

Herr talman! Utöver vad herr Jacobsson sagt skulle det väl inte vara så mycket att tillägga. Han redogjorde ju även på ett fullt riktigt sätt för utskottsmajoritetens ställningstagande. Sjukförsäkringsutredningen lade i sitt betänkande 1965 fram förslag om en tandvårdsförsäkring inom den allmänna försäkringens ram. I fråga om barntandvården fann utredningen, att det nu gällande systemet med kostnadsfri, organiserad vård inom folktandvården var den bästa ordningen. Vid remissbehandlingen av förslaget om tandvårdsförsäkring har remissinstanserna, främst landstingen i egenskap av huvudmän för folktandvården, understrukit behovet av ytterligare utredning och klarlägganden. Socialministern har i början av året tillsatt en utredning för Ööversyn av de problem som behöver kartläggas. Utskottsmajoriteten kan därför inte finna det vare sig lämpligt eller riktigt att ta ställning, innan den utredningen blivit klar. Vi förutsätter givetvis att det inte kommer att ta alltför lång tid innan översynen är avslutad. Vid behandlingen av mittenpartiernas motioner i dessa frågor har utskot tet haft att syssla med en hel katalog av ärenden, och det har inte varit lätt att i alla sammanhang foga in dem på det rätta sättet. Utskottet återkommer därför på olika punkter. Den nu föreliggande frågan kommer tillbaka i punkt 31, och jag skall redan nu motivera utskottets ställningstagande även på den punkten. Som framgår av reservation b vill motionärerna att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall hemställa om en förbättrad förebyggande tandvård. Några delade meningar mellan majoriteten och motionärerna i fråga om vikten av denna tandvård föreligger inte, men ståndpunktstagandena har ändå blivit skiljaktiga. Redan nu förekommer en ganska betydande upplysningsverksamhet på tandvårdsområdet i bl.a. skolorna, såväl från huvudmännens sida som från statens sida. Den är kanske inte tillräcklig, men vi anser att även denna delfråga bör lösas i samband med det ställningstagande som får göras när utredningen blivit klar. Herr talman!